Fru talman! Kalle Larsson säger att han och många med honom fortsätter att tjata, och det är rätt. Man måste fortsätta att tjata. Om man upplever att det finns ett land som agerar på ett oacceptabelt och grymt sätt mot sina egna medborgare och andra länders medborgare måste man naturligtvis fortsätta att hävda sin ståndpunkt och utöva påtryckningar. Det låter lite litet att säga tjata när det handlar om så pass allvarliga saker, men gärna för mig. Det är det vi måste fortsätta att göra, oförtrutet och utan att på något vis ge upp, utan verkligen tro att vårt agerande så småningom kan leda till resultat. Man ska inte undervärdera den politiska dialogen, för i den politiska dialogen ligger väldigt mycket av den dynamik som kan utnyttjas för att få en politisk utveckling till stånd. Kalle Larsson tar upp frågan om EU:s utvecklingssamarbete med Eritrea. Jag vill påpeka att vi talar om ett väldigt fattigt land som dessutom under senare år har drabbats av ytterligare naturkatastrofer, torka och annat som har förvärrat den humanitära situationen. Det betyder att även det som kallas utvecklingssamarbete och bistånd från EU:s sida i realiteten handlar om ett humanitärt bistånd. Därför är det nog svårt att se att det finns så mycket där att avbryta för att utöva påtryckningar mot regimen. Det handlar om att hjälpa människor som lider nöd. För mig vore det otänkbart att straffa nödlidande människor i Eritrea för att det råkar vara medborgare från ett annat land som drabbas av regimens orättfärdigheter. Jag kan dessutom inte se någon direkt koppling mellan frisläppande av Dawit Isaak, till exempel, och indraget humanitärt bistånd. Vi får fortsätta att hävda Dawit Isaaks och andra fängslade personers rätt att få sin sak prövad. Vi avgör ju inte någon skuldfråga. Vi tar över huvud taget inte ställning i det. Vi kräver är att de ställs inför rätta enligt vedertagna internationella principer. Under tiden har vi faktiskt det väldigt lågt ställda kravet att få besöka denna person som visserligen är eritreansk medborgare, men han är också svensk medborgare. Vi kommer att fortsätta att agera för att få regimen att hörsamma våra krav. Det finns en stor enighet inom EU om kraven, även egentligen om agerandet. Vi har inga problem när det gäller att utnyttja EU:s politiska styrka i dialogen med Eritrea och utöva påtryckningar via den. När det gäller de asylsökande är det som Kalle Larsson säger inte mitt bord. Jag är inte riktigt insatt i det hela. Men det är säkerligen något som vederbörande minister bevakar noga.